Fru talman! Jag vill tacka Kalle Larsson, som inte har möjlighet att närvara, för att jag får debattera mot någon annan. Det är alltid spännande att eventuellt möta nya argument i vissa ämnen. Kalle Larsson och jag debatterade väldigt mycket under valrörelsen. Det har vi också gjort de föregående fyra åren. Det är trevligt att nu få debattera med Josefin Brink. Kalle Larsson ställde frågan till mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att integrationspolitiken ska omfatta alla som lever i Sverige, och att integrationsinsatser ska riktas även mot personer från etniskt verkligt segregerade bostadsområden. Kalle Larsson har vidare frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att människor med utländsk bakgrund inte ska stigmatiseras eller hotas av främlingsfientliga tendenser i etablerade partiers politik. Mitt svar till Josefin Brink, som är här i stället för Kalle Larsson, är att grunden för regeringens integrationspolitik är att alla som lever i Sverige ska respekteras som individer med samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det är utanförskapet, inte invandrarskapet, som är utgångspunkten för de insatser för integration som regeringen avser att presentera. De rapporter Kalle Larsson hänvisade till i sin fråga visar mycket riktigt att klyftorna i samhället ökade under den förra regeringens mandatperiod. Den hittills förda integrationspolitiken har inte lett till de resultat som önskades. Arbete och språk är viktiga nycklar till integration. Därför är regeringens satsningar på nystartsjobb och jobbavdrag viktiga integrationspolitiska satsningar. Nystartsjobb innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort för den som varit arbetslös länge. Nystartsjobb ska kunna erbjudas bland annat asylsökande som beviljats uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de tre första åren efter att uppehållstillstånd har beviljats. Det betyder att nyanlända invandrare inte längre hamnar utanför de generella arbetsmarknadsinsatserna, som de ofta gjort förut. Vid anställning kommer de också in i försäkringssystemet. Jobbavdrag innebär att alla som arbetar får ett avdrag på inkomstskatten. Det blir mer lönsamt att arbeta för alla. Alla former av diskriminering måste bekämpas kraftfullt. Därför vill vi sammanföra de olika diskrimineringslagarna till en gemensam lagstiftning och även slå samman de fyra ombudsmännen mot diskriminering till en myndighet. Skadestånden ska vara kännbara vid diskriminering i såväl offentliga som privata verksamheter. Därför kommer regeringen också att se över hur regleringen av ersättning för kränkning vid diskriminering bör utformas. En väg att minska risken för diskriminering i arbetslivet är att använda ett anonymiserat anställningsförfarande. Ett försök med anonymiserade ansökningar genomförs inom den offentliga sektorn, och resurserna till DO förstärks. Vi vill att människor ska ha makt över sin tillvaro och kunna påverka sina egna val. Ett första steg är egenförsörjning. De som står utanför arbetsmarknaden står ofta även utanför de områden som enligt Kalle Larsson är verkligt segregerade. En politik för arbete och tillväxt är också en politik för stärkt egenmakt. Sedan till Kalle Larssons fråga om åtgärder för att människor med utländsk bakgrund inte ska stigmatiseras eller hotas av främlingsfientliga tendenser i etablerade partiers politik. Det bästa skyddet mot en sådan stigmatisering är, återigen, en politik som respekterar människor som individer. Regeringen avser att föra en sådan politik. Samtidigt vill jag betona att samtliga partier har ett ansvar att se till att människor med utländsk bakgrund varken stigmatiseras eller diskrimineras. Främlingsfientlighet ska bekämpas inom alla samhällsområden. Då Kalle Larsson, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav andre vice talmannen att Josefin Brink i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag börjar känna mig som en filibuster. Men man väljer faktiskt inte själv när man ska få sina debatter. Kastar man in många frågor får man skylla sig själv. Det är dock helt utan min förskyllan att jag står här en gång till. Jag ska göra Nyamko Sabuni besviken genom att i stället för att ta debatten läsa upp ett svar från Kalle Larsson. Han tackar så mycket för svaret och hälsar följande: Interpellationsdebatter placeras tidsmässigt efter vad som är lämpligt för ministern, och interpellantens möjligheter att närvara efterfrågas inte. Jag får därför på detta sätt meddela att jag inte har möjlighet att närvara när svaret avges. Jag är sedan tidigare inbokad på ett mycket angeläget arrangemang som inte varit möjligt att omboka eller bli ersatt vid. Ministern har dock ingen anledning att känna sig lugn. Jag är övertygad om att vi inom kort kommer att få ses igen. Det ser jag för min del fram emot. Det hälsar Kalle Larsson.
Fru talman! Det förtjänar att noteras till protokollet att jag tackar Kalle Larsson för att jag eventuellt nu får gå hem och pussa mina barn. Tack!